Herr talman! Jag konstaterade i mitt anförande att debatten kring etermedia är låst. I sitt svar på mina tankar om dagen och framtiden ser ju herr Mattsson i Lane-Herrestad närmast bakåt och visar egentligen bara att jag har rätt i mitt påstående. Jag skulle bara helt vördsamt vilja be herr Mattsson att läsa mitt anförande i protokollet — jag kan ju inte gärna dra det igen — så att vi vid ett senare tillfälle kunde få ta upp en diskussion om den framtid som det är vår skyldighet att se in i och försöka påverka.

Herr talman! Jag har svårt att polemisera mot herr Mattsson i Lane-Herrestad — jag tycker så bra om honom, och han uttrycker sig så fint och mjukt. Men när centern talar om behovet av ett folkligt programråd, som man har gjort i många sammanhang, vad menar man då? Är det något otillbörligt att svenska folket vill vara med och i ett ansvarigt forum ge uttryck för de uppfattningar man har i programfrågor? I radionämnden har vi ganska ofta anmälningar från lokalavdelningar och distrikt av centerns kvinnoförbund, där man uppenbarligen egentligen inte avser att vända sig till radionämnden, som är fel forum, utan där man vill ge sina uppfattningar om Sveriges Radios programverksamhet till känna. Kan vi inte unna svenska folket — centerns kvinnoförbund och andra goda krafter — att hitta ett forum där man kan framföra sina åsikter och där Sveriges Radio får tillfälle att argumentera för sin programpolicy? Skall vi inte ha råd i ett land som vårt att ha ett forum för en ansvarig programdialog, herr Mattsson?
Herr talman! Det som utskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad yttrade om mitt yrkande och vår motion är på sätt och vis sant. Vårt yrkande i motionen har bantats ned och preciserats med de erfarenheter som vi har fått sedan motionen skrevs. Vi beklagar ändå att utskottet har skrivit så negativt i detta fall och helt enkelt avstyrkt vår motion. Det hade ju varit möjligt för utskottet att ta upp det bästa av motionen åtminstone i en positiv skrivning. Eftersom det är rätt så positivt skrivet i statsverkspropositionen, hade man väntat att även utskottet skulle ha en positiv skrivning. Då hade kanske den här frågan tagits upp av departementschefen efter hand. Departementschefen skriver nämligen att han av tekniska skäl osv. för närvarande inte är beredd att förorda någon avgiftsdifferentiering. Helt har han alltså inte avvisat denna tanke. Det gläder mig att utskottets ordförande inte på något sätt argumenterade emot den princip jag här hävdade, nämligen principen om rättvisan mellan de olika områdena, utan nöjde sig med att tala om de tekniska svårigheterna. Men att det sker en utbyggnad av TV-2 nätet varje år utgör inget som helst hinder. Avgiften kan även bestämmas för varje år. Jag vidhåller det yrkande jag ställde i mitt anförande.
Herr talman! Vi får väl nu försöka ge oss till tåls, fru Mogård, med vad vi har sagt i utskottets betänkande. Sedan reklamutredningen har framlagt sitt förslag och vi fått en proposition och i anledning av den tagit ställning, då kan man börja tala om det långsiktiga. I dagens läge finns, såsom vi ser det, inte förutsättningar för att ta upp denna fråga. Riksdagen skall ju ta ställning till om vi skall ha som vi nu har det — vad fru Mogård kallar monopolradio — eller om vi skall ha konkurrerande produktbolag. När den frågan är avgjord måste man — det är jag alldeles övertygad om — ta upp de långsiktiga planeringarna. Beträffande programrådet vill jag säga att visst unnar vi svenska folket ett ansvarigt programråd — om man nu absolut kan lita på att det är det som skall göra alla människor glada när de ser på programmen. Men låt oss få en ökad erfarenhet av programkommittéernas arbete, så att man verkligen kan se om man kan finna den form som det skall arbetas efter. Det tycker jag det är all anledning att göra. Jag skall inte här ge mig in på detta med reklamfinansierad TV eller med reklam i TV, därför att det är enligt min mening en fråga som är för tidigt väckt, fru Mogård.
Herr talman! Bara några ord på en enda punkt, herr Mattsson i Lane-Herrestad. Man hänvisar till programkommittéerna. Jag skall vid något annat tillfälle redovisa statistiken för hur ofta de programkommittéerna sammanträder. Jag känner till att man i något fall under ett år över huvud taget icke sammanträder och att det i någon annan kommitté lär hända att man möts vartannat år, och det kan jag inte uppleva som särskilt tillfredsställande. Men jag skall be att få återkomma så småningom med en fullständig verifikation, därför att detta är inget särskilt bra argument mot tanken på ett programråd.
Herr talman! Jag tror inte att herr Wikström behöver skaffa fram några papper för att få svart på vitt på att vad han säger är sant, för har han fått den här redogörelsen, så har han fått den. Vad jag kan säga är att förhållandet inte är tillfredsställande. Men i mitt anförande sade jag: Låt oss bygga ut verksamheten och skaffa oss erfarenheter av den innan man får ett ansvarigt programråd som vid sidan av de ansvariga som sköter om programverksamheten skall avgöra vilka program som skall sändas. Jag tror att det är en välbetänkt anordning.

Herr talman! Låt mig, innan jag börjar mitt egentliga anförande, säga att för tre år sedan motionerade jag tillsammans med några andra om att de som är döva och hörselskadade skulle slippa betala TV-licens. Det utskott som behandlade motionen biträdde den, men hitintills har inget hänt på det området. Man kan ju fråga inte minst utbildningsministern varför. Och när det sedan anföres i debatten att vi här i riksdagen är begränsade och att vi inte kan påverka programmet, så är det ju riktigt i och för sig. Men det är väl ändå så att utbildningsministern samlar upp kritiken och önskemålen och att man nästa gång, när avtalet skall klaras av med Sveriges Radio och TV, tar hänsyn till vad riksdagen sagt. Herr talman! Massmedia har stor spridning och stark genomslagskraft i vårt land, som ligger långt framme i fråga om informationsoch nyhetsutbud. Snart sagt varje medborgare har möjlighet att ta del av detta utbud via press, radio och TV. Enligt min mening är det därför nödvändigt att så långt som möjligt verka för en decentraliserad informationsspridning och åsiktsbildning, vilken bör stå fri från kommersiella intressen och starka gruppers ensidiga inflytande. Folkrörelserna har såväl nu som före etermedias genombrott stor betydelse för informationsoch kunskapsförmedling. Efter den s.k. kanalklyvningen har tyvärr de fria organisationerna — folkrörelserna — alltmer ställts åt sidan i fråga om direkt inflytande och medverkan i etermedia. Nyhetsoch annan programkonkurrens har kommit att dominera TV på bekostnad av folkrörelsernas inflytande. Våra fria organisationer har ett rikt och brett register i sitt arbete för att främja ildningen och informationen bland medborgarna. Den övervägande delen av svenska folket är i en eller annan form engagerad i organisatoriskt arbete. Många av våra ideella, religiösa och idrottsligt verksamma organisationer samt bildningsförbunden kan redovisa höga medlemssiffror. Folkrörelserna knöts tidigt till Sveriges Radio och innehar i dag 40 procent av aktierna. Detta inflytande återspeglas tyvärr inte i ansvaret för programutbudet och programutformningen i TV. Sådana organisationer som svenska kyrkan, frikyrkosamfunden, ideella organisationer, idrottsrörelsen och studieförbunden bör därför beredas ett mera rättvist inflytande i programverksamheten. Här kunde t.ex. kanal 2 ställas till förfogande. Att vi i dag har två kanaler får inte innebära att man konkurrerar om TV-publiken. Det blir i så fall om en del av TV-publiken som man konkurrerar; den andra delen blir bortglömd. Två kanaler måste innebära att man ger en så god service som möjligt åt licensbetalarna, att man tillgodoser smak och intresseinriktning både när det gäller majoritetsoch minoritetsgrupper. En av orsakerna till det missnöje som i dag mer och mer gör sig gällande är att många känner sig missgynnade. Detta gäller särskilt de underhållande och kulturella inslagen. Där upplever många att de har mycket litet att hämta. De som bär ansvaret för programverksamheten måste visa större hänsyn än hittills. När jag har föreslagit att folkrörelserna skall få vara med mera att utforma programverksamheten, så är det ett mycket berättigat krav. Det skulle innebära att flera kände sig hemma med programmen, För hem och familj skulle det bli en positiv tillgång, inte som ofta nu ett irritationsmoment. Låt mig sedan också säga något om de religiösa programmen i TV. Därmedhar jag inte glömt de andra ideella organisationerna, t.ex. bildningsförbunden. Vilka möjligheter är inte här outnyttjade! Kyrkan och frikyrkorna representerar majoriteten av svenska folket. Det är därför ett berättigat krav att de får sin del av programutbudet. När det gäller dessa program kan Sveriges Radio antingen göra egna program eller välja ur den rika flora som i dag finns i den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten. Jag tänker också på gudstjänster i olika stilarter. Det är viktigt att vi även i TV-rutan får del av dessa. Men det är också viktigt att inte glömma bort de gudstjänster som samlar den stora publiken. En gudstjänst varje vecka är ett rimligt krav, inte minst med tanke på gamla, sjuka och handikappade, som inte kan besöka gudstjänstlokaler. Här kan man också nämna alla de som vill vara anonyma och som av olika skäl inte besöker gudstjänstlokaler men som med tacksamhet skulle hälsa en TV-kyrka i sina hem. Sångprogrammen är också mycket uppskattade, och det finns många sångoch musikkrafter att använda sig av. Men vad vi intensivt väntar på är kristna barnoch ungdomsprogram. Det är här som det stora missnöjet finns. Varför sänder inte TV kristna barnoch ungdomsprogram? Vill man inte, eller vågar man inte? Kyrka och frikyrka bedriver en mycket omfattande och uppskattad barnoch ungdomsverksamhet. Hur stor del av Sveriges barn och ungdom som deltar i sådan verksamhet känner jag inte till exakt, men det är en stor procent. Jag vill vädja till Sveriges Radio att tillmötesgå detta starka önskemål och sända positiva barnoch ungdomsprogram. Ja, jag vill påstå att om Sveriges Radio följer avtalet, kan man inte underlåta att tillmötesgå en så allmänt utbredd önskan bland föräldrarna i vårt land. Slutligen vill jag sammanfatta och fastslå att Sveriges Radio spelar en så utomordentligt stor roll i vårt samhälle när det gäller utvecklingen på olika områden att de som får ansvaret för programverksamhetens utformning mer än tidigare måste ta hänsyn till hela svenska folkets önskemål.

Herr talman! Syftet med motionen 801 har varit att påskynda decentraliseringen av Sveriges Radios verksamhet. Eftersom det är televisionen som får utökad sändningstid under de närmaste två budgetåren — sammanlagt med 12 veckotimmar — har vi motionärer begärt att TV-expansionen i betydande omfattning skall förläggas till Sveriges Radios distriktsorganisation. Utskottet har tyvärr avstyrkt vårt konkreta yrkande på en decentralisering av TV:s verksamhet. Vi motionärer menar att en ökning av andelen regionalt producerade TV-program skulle ligga i linje med det allmänpolitiska önskemålet att utlokalisera statlig verksamhet från Stockholm. Vi har dessutom pekat på de indirekta — och som vi tror mycket väsentliga — lokaliseringspolitiska effekterna av att Stockholms dominans i TV-programmen minskas. TV är det massmedium som starkast påverkar opinionen, och vi tror att det ligger ett värde i att man mer än hittills bjuder på program som producerats av Sveriges Radios distriktsorganisation. Stockholm dominerar i dag alltför mycket nyhetsförmedling, kulturliv och andra samhällsaktiviteter i vårt land, och till det bidrar faktiskt centraliseringen av TV:s programproduktion en hel del. Man måste beklaga att utskottet inte har brytt sig om att ta upp dessa, som vi tycker, väsentliga resonemang. Inte heller utskottets ordförande, herr Mattsson i Lane-Herrestad, hade något att säga om kravet på en decentralisering av Sveriges Radios verksamhet. Den slappa skrivning som utskottet har presterat i den här frågan kan bara glädja centraliseringsivrare i det stora radiohuset på Gärdet. Man pekar på en målsättning från 1966 om att omkring en fjärdedel av programproduktionen skall ske regionalt. Nu fem år efteråt konstaterar utskottet att denna mycket blygsamma målsättning inte uppnåtts. Det är ganska anmärkningsvärt eftersom ju Sveriges Radios programverksamhet har expanderat snabbt under dessa fem år. Under den utbyggnaden borde det ha varit lätt att decentralisera programproduktionen. Att riksdagens önskemål om en decentralisering inte uppfyllts måste bero på att den goda viljan saknats på en del håll. Försök att utlokalisera annan statlig verksamhet från Stockholm tyder ju på att det finns behov av en stark politisk styrning för att det skall bli några verkliga resultat. Jag tillåter mig tvivla på att de som planerar lokaliseringen av Sveriges Radios expansion under kommande år låter sig bevekas av utskottets föga energiska konstaterande att målsättningen från 1966 alltjämt är aktuell. Decentraliseringen av Sveriges Radios programproduktion borde vara en fråga om konkreta åtgärder och inte bara ett ämne för allmänna deklarationer. Det vore därför värdefullt om utskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad här kunde göra ett litet mer precist och positivt ställningstagande i den decentraliseringsfråga vi aktualiserat i motionen 801.
Herr talman! Omdömet att det är en slapp skrivning må herr Ericson i Örebro uttala, om han finner det vara den lämpliga karakteristiken. I 1966 års beslut ingår att en fjärdedel av programproduktionen skall ske regionalt. När vi säger att det målet ännu inte har uppnåtts men att det är aktuellt, har vi därmed menat att det givetvis gäller att uppnå målet så snart som möjligt.

Att 50 procent av programmen skall produceras i Stockholm och 50 procent anskaffas på annat sätt är emellertid ett led i strävandena att få decentraliserade program. Målet att en fjärdedel av programmen skall vara regionala skall vi först uppnå, men jag delar helt den meningen att en ytterligare decentralisering av programmen är önskvärd. Även om en decentralisering är dyrare får detta inte hindra oss i vår strävan att åstadkomma en decentraliserad programutgivning. Jag vill inte påstå att det här är något slappt, något likgiltigt ställningstagande av utskottet. Vårt uttalande att det är aktuellt att försöka få en fjärdedel av programproduktionen regional har en klar adress till ledningen för Sveriges Radio. Det är något som är aktuellt att beakta för dem som har ansvaret härvidlag.
Herr talman! Utskottets ordförande säger här att en decentralisering är dyrare, men han förordar den ändå. Det beskedet tackar jag för. Jag hoppas att den tolkning som utskottets ordförande gör av utskottets skrivning, nämligen att man i själva verket har velat tillstyrka motionen — i varje fall vad som är dess syfte — skall gå fram till dem som har att omsätta lokaliseringsbesluten i verkligheten.

Herr talman! Med anledning av det allra senaste lilla meningsskiftet bör det kanske tilläggas att det ibland av formella skäl kan vara nödvändigt för ett utskott att avstyrka en motion med vars syfte man i själva verket sympatiserar. Efter herr Mattssons i Lane-Herrestad deklaration tror jag att vi har fått ett alldeles klart uttryck för en säkerligen enhällig mening inom kulturutskottet om decentraliseringens betydelse vid den fortsatta utbyggnaden inom Sveriges Radio. Om jag hade haft tillfälle att närvara vid justeringen av detta betänkande hade jag för min del gärna sett en något klarare och hårdare skrivning på den här punkten. Jag var helt inställd på att utskottet välvilligt skulle behandla motionen 801. I den mån utskottets fåordighet har kunnat framkalla några missförstånd borde väl dessa ändå vara undanröjda efter den ärade utskottsordförandens förklaring. I den tidigare debatten med anledning av kulturutskottets betänkande har moderata samlingspartiets ledare tillåtit sig antyda att utskottet i själva verket skulle stå närmare honom än utbildningsministern i bedömningen av finansieringsfrågorna inom Sveriges Radio. Det är naturligtvis ett totalt ogrundat påstående, som på intet sätt kan beläggas i den text som här föreligger. Utöver vad som redan har blivit sagt om finansieringsfrågorna kan det kanske tilläggas, att utskottet under sin behandling av ärendet blivit påmint om att utvecklingen på licensområdet ingalunda varit särskilt anmärkningsvärd i relation till den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det är väl ändå ingen som föreställer sig priset på licenser av just det här slaget för evig tid skall ligga fast när alla andra kostnader stiger. Efter de kompletterande upplysningar som lämnats här i dag förefaller det att finnas ännu mindre skäl till en panikartad bedömning av finansieringsfrågorna vare sig på kort eller lång sikt, även om utskottet samtidigt är helt enigt om angelägenheten av en hård och konsekvent rationaliseringspolitik inom Sveriges Radio. Herr talman! Jag skulle vilja beteckna fru Mogårds inlägg i dagens debatt som det kanske intressantaste, framför allt därför att det var en ideologisk uppvisning av en typ som vi inte är så vana vid. Fru Mogård demonstrerade en påtaglig defaitism i fråga om utvecklingen inom dagspressen. Hon räknar nyktert med att marknadskrafternas fria spel skall leda fram till en monopolsituation inom pressen inom en inte alltför avlägsen framtid, då hon tänker sig att dessa monopoltidningar skulle kunna kompletteras med ett visst antal privatägda TV och radiostationer. Detta perspektiv ingår naturligt i den konservativa samhällsyn som fru Mogård och hennes parti företräder. Jag tycker att hon mycket klart har visat vilka motsättningar som här föreligger. På socialdemokratisk sida är vi inte beredda att acceptera en blind utveckling av detta slag. Vi menar att det beror på samhällsorganens och på politikernas vilja och beslutsamhet huruvida man kan trygga en mångsidighet på opinionsbildningens och på informationens område eller inte. Vi tror att man kan göra mer än man hittills gjort i fråga om att säkra existensen av en någorlunda mångsidig press. Vi accepterar inte passivt utvecklingens gång. Vi accepterar inte heller tanken att Sverige hjälplöst skall glida in i en amerikansk utveckling av den typ som fru Mogård här har skisserat. Vi betraktar inte Förenta staterna som ett föredöme för Sverige på detta område. Vi har sett alltför mycket av förflackningen, ytligheten, kommersialiseringen och de privata intressenas dominans för att ett ögonblick tänka oss att acceptera det alternativ som fru Mogård och hennes parti vill erbjuda oss. Jag tycker att det är bra att detta blir utsagt. Jag tycker det är bra att vi fått denna klara bild av vart fru Mogård och hennes anhängare siktar. Försiktigare reklamanhängare brukar ju ivrigt framhålla att det ingalunda är fråga om att följa det amerikanska exemplet. Vad de varligt laborerar med är att man skall smyga in reklamen i den s.k. monopolradion och därmed tillgodose vissa speciella intressen. Men det är inte det vi här diskuterar. Här har vi ett alternativ, fru Mogårds, och ett annat som majoriteten ansluter sig till. Det är naturligtvis glädjande att konstatera i hur hög grad moderata samlingspartiet isolerar sig i dessa centrala frågor. Det finns väl annars inte särskilt mycket nytt att säga om de reservationer som förekommer till betänkandet; de har ju stora likheter med tidigare års. Låt mig bara utöver vad jag redan sagt till fru Mogård konstatera att den reservation som hon och herr Nilsson i Agnäs undertecknat talar om den uppenbara fara som är förenad med att det maktmedel som etermedia utgör ligger i statsmaktens händer, så som för närvarande är fallet. För det första ligger det ju inte i statsmaktens händer i den meningen att vi har en direkt statlig och statseller regeringskontrollerad radio. Det vet naturligtvis fru Mogård lika väl som alla vi andra. För det andra är detta en utomordentligt missvisande beskrivning eftersom staten under alla förhållanden och under alla regimer måste förbehålla sig rätten att reglera utvecklingen på televisionens och radions område. Ingen stat avstår från detta, och det avgörande är sålunda inte att staten här ytterst har ett inflytande utan det avgörande är hur detta inflytande brukas. Det kan ske på många olika sätt. Det kan ske som i diktaturstater, det kan ske som i något mer auktoritärt betonade regimer som exempelvis i de Gaulles Frankrike. Det är intressant att påminna sig att den radio i Västeuropa, som under långa tider varit mest regeringskontrollerad, mest kringskuren och snöpt i sin verksamhet, har förekommit i ett land där socialdemokratin varit särskilt svag.

Det är en kurs som man medvetet har valt. Den har många fördelar. Det är möjligt att den har vissa nackdelar. Vi har väl litet var ett intryck av att små minoritetsgrupper ibland lyckas skaffa sig ett oproportionerligt stort utrymme i Sveriges Radios och TV:s programverksamhet, och det är ju inte precis tillämpning av någon demokratisk princip. Men det är återigen en konsekvens av den öppenhet och tolerans som den svenska radiopolitiken präglas av. Vi har som en spegelvändning av detta problem många folkrörelsers missnöje med att deras problem, deras idéer och deras verksamhet inte tillräckligt uppmärksammas av massmedia. Herr Johansson i Skärstad och flera andra talare har klagat över att kyrkornas och de fria samfundens verksamhet inte får det utrymme som de anses förtjäna. Det finns naturligtvis andra folkrörelser som på liknande sätt kan anse sig misshandlade. Fackföreningsrörelsen klagade ju i många år över otillräcklig facklig bevakning, och inte minst vad som har skett det allra senaste året kan därvidlag ge anledning till vissa funderingar. Om man vidgår att dessa problem finns, om man vidgår att dessa folkrörelser självfallet bör ge sina önskningar till känna, utöva sitt inflytande och skapa en opinion för ändringar av programpolitiken bl.a. på dessa punkter, så har man därmed inte besvarat frågan i vilka former detta skall ske. Personligen har jag viss sympati för tanken bakom herr Johanssons i Skärstad motion, men samtidigt måste jag säga mig att hela den idé han lanserar är förflugen. Han vill konkret sagt att folkrörelserna gemensamt skall ta hand om den andra TV-kanalen. Om man börjar tänka sig in i de praktiska svårigheter som en sådan lösning skulle innebära så tror jag att man mycket snabbt blir avskräckt. Men jag tror också att det finns ett grundfel i herr Johanssons i Skärstad funderingar på denna punkt. Han tycks föreställa sig att folkrörelserna har något slags helt gemensam intressebas, att de kan bringas in under samma ideologiska nämnare. I så fall kanske det skulle vara litet lättare att laborera med denna tanke. Men det förhåller sig ju inte så. Vi har folkrörelser med skiftande inriktning, skiftande intressen och intressen som ibland råkar i konflikt med varandra. Även denna typ av mångsidighet behöver ju speglas i massmedia och lär inte lämpligast kunna speglas genom att man försöker tvinga dessa kanske inbördes ganska konkurrerande rörelser att samarbeta om en gemensam TV-kanal. Problematiken med denna dialog och detta behov av ett inflytande är onekligen besvärlig. När utskottets majoritet har ryggat tillbaka inför folkpartistiska propåer om ett programråd, som väl i någon mån skulle fylla denna uppgift, har det berott på att vi har funnit den tanken väl antiliberal. Jag tror att vi alla önskar en dialog, men vi ryggar tillbaka inför detta att dialogen skall bli alltför institutionaliserad och byråkratiserad och att de organ man skapar skulle kunna utsättas för misstanken att tjänstgöra som något slags instrument för censur. Jag vill gärna instämma i en annan av herr Wikströms synpunkter. Jag tycker det ligger någonting i hans påpekande att producenterna inom TV tycks vara litet för mycket förhäxade av tittarsiffror. Jag betraktar det som ett fundamentalt missförstånd på hela massmediaområdet att radio och TV måste fungera ungefär på samma sätt som tidningarna. Tidningarna tvingas titta på sina läsarsiffror, på sina prenumerantsiffror, ty gör de inte det så överlever de inte. Radio och TV befinner sig icke i samma situation, och det är förutsatt att radio och TV i hög grad skall kunna tillgodose olika minoriteters intressen, det vill säga att man för bestämda programpunkter mycket väl kan nöja sig med en smal sektor av lyssnare och tittare. Vi har kanske litet var ett intryck av att denna fundamentala synpunkt ibland blir bortglömd. I debatten har skymtat några synpunkter på TV:s nyhetstjänst och den diskussion som nu pågår om hur den lämpligen skall organiseras och i vad mån existerande eller planerad organisation överensstämmer med statsmakternas beslut. Jag tycker det kan finnas skäl att understryka att utskottet på intet sätt haft anledning eller tillfälle att ta ställning till denna fråga. När vi uttalar oss för rationaliseringar och kostnadsbesparingar så har vi inte därmed uttryckt någon bestämd mening exempelvis om hur TV:s nyhetstjänst skall vara organiserad.

Jag tillhör inte dem som anser att det finns något slags gemensam nämnare för vilka nyheter som är väsentliga respektive oväsentliga. Det beror i hög grad på olika värderingar vad man anser viktigt eller oviktigt. Jag menar att det skulle vara önskvärt och angeläget att man om man ändå skapar ett tvåkanalsystem då också får till stånd två olika sätt redan när det gäller att välja ut nyheter. Jag kunde i och för sig tänka mig att man hade valt en organisationsmodell som hade primärt tillgodosett detta önskemål. Det har inte skett. Nu har man kommit i ett besvärligt mellanläge, och jag saknar sakkunskap för att uttala en mening om hur detta problem lämpligast skall lösas. Men jag tror att det utåt är angeläget att markera — och därom tror jag utskottet är enigt — att utskottets allmänna hållning till Sveriges Radio och dess finansieringsproblem, kostnadsproblem osv. icke innebär ett ställningstagande till en av de frågor som nu så hett diskuteras inom Sveriges Radio.
Herr talman! Bakgrunden till herr Bohmans påstående eller närmast påpekande av att utskottet låg närmare hans och moderata samlingspartiets uppfattning grundar sig ju på det förhållandet att utbildningsministerns ljusa optimism i dag starkt kontrasterar mot den bekymrade skrivning som fanns i statsverkspropositionen, och det är med utgångspunkt i den som utskottet har resonerat. Om jag minns rätt, väntade man vid oförändrad avgift för Sveriges Radio ett underskott för 1971/72 på 96 miljoner kronor, och den föreslagna höjningen skall väl ge ungefär 100 miljoner kronor. Det finns alltså inget fog för statsrådet Carlssons påstående här i dag att fonden helt plötsligt skulle växa i avsevärd omfattning. Herr Björk i Göteborg har gjort en tolkning av mitt anförande, och jag vill med anledning härav säga: Ja, herr Björk, jag är defaitistisk när det gäller dagspressens utveckling. Jag är inte heller ensam om det, och det är inte bara moderater som är det. Konflikten mellan frihet och styrningmonopol är ju en fråga som socialdemokraterna oftast inte vill dra fram i ljuset. De föredrar att skjuta undan den mycket väsentliga problematiken i stället för att pröva den. Och den är viktig. Det finns bara två vägar att gå om man vill rädda pressen, och det är icke rimligt att överföra monopoltanken till dagspressen. Det tror jag inte heller herr Björk vill. Jag har visat på att man kan komplettera en fri press med fria etermedia. Socialdemokraterna accepterar inte en blind utveckling, säger herr Björk. Politikernas vilja skall komma till uttryck, och socialdemokraterna vill inte driva in i en amerikansk utveckling, ty den är inget föredöme. Ja, jag tycker inte att det är något vidare bra uttryck för en politisk vilja att bara önska att det inte skall bli som i Amerika. Jag kallar det för defaitism att tro att vi inte kan hitta på ett eget system. Jag har inte hävdat att vi skall följa Amerika. Herr Björks tolkning är illvillig och felaktig. Och även om herr Björk, för mig mycket smickrande, karakteriserade mitt inlägg som intressant, har herr Björk därför antingen inte hört på — vilket vore oförsynt av mig att påstå — eller bara velat misstolka det. Jag tycker att det är synd att herr Björk, liksom så ofta annars, förfallit till billig vantolkning och demagogi i stället för att ta upp en seriös debatt. Jag gav faktiskt incitament till en sådan debatt. Jag tror att herr Björk och andra, om de läser mitt anförande, inte skall finna någon likhet mellan det och den tolkning herr Björk nyss gav.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg sade att han sympatiserade med mina tankegångar men att svårigheterna avskräckte honom. Det är väl så att svårigheter inte får avskräcka när det gäller att finna en god lösning. Jag är väl medveten om att folkrörelserna inte har en gemensam ideologisk inriktning, men det bör inte hindra ett samarbete i en TV-kanal. Och jag tror — om man tänker litet mer på det här — att man i folkrörelserna, bildningsförbunden, kyrkan och andra idéella rörelser skall finna något gemensamt, som kunde utbjudas genom en kanal i motsats till vad som utbjuds genom den andra,

Herr talman! Herr Björk, som för dagen var ovanligt mild i tonen, gillade inte tanken på ett programråd och ansåg att den var antiliberal. Ändå tror jag inte att det var motivet när Valter Åman en gång i radioutredningen var med om att väcka det här förslaget. Inte heller tror jag att det var tankegången när Per Eckerberg, ordförande i Sveriges Radios styrelse, anslöt sig till tanken på någon form av programråd. Och jag är övertygad om att det inte var det skälet som låg bakom att mittenpartierna för några år sedan satte in kravet på ett programråd i sitt mittenprogram. Vad är det vi föreslår? Någon talare tycktes tro att det rörde sig om ett beslutande organ. Det gäller ett rådgivande forum för ett ansvarigt, sakligt samtal mellan å ena sidan Sveriges Radio, dess styrelse, direktion och producenter, och å andra sidan allmänheten genom ett urval företrädare. Rådet skall vara utan beslutsrätt, det bör sammanträda i pressens närvaro, och där bör finnas representanter för folkrörelserna, de fackliga organisationerna, ungdomsorganisationerna, kyrkorna, skolan, universiteten, pressen och kanske en rad andra grupper. Hur kan någon stå i Sveriges riksdag och säga att representanter för dessa organisationer skulle kunna bli ett instrument för censur? Det är ju en häpnadsväckande tanke. Jag är övertygad om att ett programråd av en eller annan modell så småningom måste komma, om inte annat av det skälet att man i längden inte kan förvägra allmänheten möjligheten till en ansvarig och faktainriktad dialog som tvingar Sveriges Radio att ge argument för den programpolitik man tillämpar.
Herr talman! Fru Mogård beskyller mig för illvilja, vantolkningar och demagogi, medan herr Wikström tycker att jag var ovanligt mild i tonen. Jag vet inte om det var sådan skillnad i min behandling av dessa båda talare. Det är alltid intressant när den ideologiska temperaturen stiger, men jag skall inte använda samma slags tillmälen mot fru Mogård. Jag undrar bara hur hon kan hävda något annat än att hon framställt en amerikansk modell som föredöme. Hon har på intet sätt tagit avstånd från en framtidsbild, där man har en monopolistisk tidningssituation och samtidigt privatägda, kommersiellt styrda eller påverkade radiooch TV-stationer. Jag kunde inte upptäcka minsta reservation i hennes inlägg mot en ordning av det slaget. När vi säger nej till en utveckling åt det hållet, så innebär det ju ingalunda att vi bara är negativa och inte har något positivt att sätta i stället. Vi har ju redan en annan ordning här i landet. Denna ordning står under ständig debatt. Den har för inte länge sedan varit föremål för utredning. Vi har en utveckling på gång i olika riktningar. Vi har här i dag exempelvis tagit upp decentraliseringsproblemet och hur det skall lösas. Visst har vi och visst kan vi också i framtiden ha ett alternativ till den amerikanska ordningen. När fru Mogård försökte åstadkomma en motsättning mellan utbildningsministern och utskottet, utgick hon från Sveriges Radios redogörelse för vad som skulle hända om licensavgiften icke höjdes. Men utbildningsministern har ju inte ett ögonblick förordat att vi skall avstå från en licenshöjning. Det har funnits enstaka borgerliga motionärer som varit inne på den tanken. Utbildningsministern och utskottet är ju totalt ense om att en höjning av licensavgiften är nödvändig och att detta i och för sig inte innebär en så katastrofal utveckling som har utmålats i en del inlägg från företrädare för moderata samlingspartiet. För att sedan övergå till herr Wikström vill jag säga att jag använt ordet antiliberal men att jag också förklarat att vi något ryggat tillbaka inför en byråkratisering och institutionalisering av den dialog mellan folkrörelserna och Sveriges Radio som vi i och för sig anser nödvändig. Jag tycker att denna precisering kan stå sig. Vad gäller censuren tror jag också att jag var rätt försiktig i mina ordalag. Jag varnade för institutioner, som kunde framställas som ett slags censurinstrument. Jag tror inte att det har varit avsikten med det folkpartistiska förslaget. Men vi känner ju till den mimosaartade känslighet, som existerar hos många av radions och TV:s medarbetare, och så många angrepp som redan radionämnden utsätts för kan man ju tänka sig vilket skriande det skulle bli om censursträvanden, därest ett mycket större och mycket mera ambitiöst organ tillsattes av det slag som herr Wickström har skisserat.
Herr talman! Jag får nog lov att vara oförsynt i alla fall — herr Björk i Göteborg har inte hört på. Resonemanget om statsrådet Carlsson, herr Bohman, moderata samlingspartiet och licensmedel är inte korrekt, men jag kan inte ta upp min dyrbara repliktid med att upprepa vad jag förra gången sade. Herr Björk hävdar, att moderata samlingspartiet — eller möjligen bara jag — har åberopat en amerikansk modell som föredöme. Det har jag inte, utan jag har anfört den som exempel på en utveckling som vi kan vänta OSS. Herr Björk har två gånger återkommit till uttrycket privatägda radiooch TV-stationer. Jag frågar: Är det privatägda stationer om landsting, kommuner, universitet och stiftelser är ägare? Måste antingen ett statsmonopol eller ”kommersiella intressen” ha hand om det hela? Det är klart att den nuvarande ordningen här i landet, monopolet, är föremål för debatt. Jag hävdade i mitt huvudanförande att den debatten är utomordentligt låst; jag kan inte se att herr Björks inlägg här i debatten har jävat det omdömet.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg gav mig ett nytt argument för ett programråd. Han sade, att producenterna var så mimosaartat känsliga att ett programråd inte skulle vara bra. Men poängen i dialogen skulle ju vara att de skulle tvingas lyssna, ta argument och få ge argument! Jag vill verkligen tacka herr Björk dels för att han har presterat så pass bräckliga motargument som han gjort, dels för att han försett mig med ytterligare ett argument för ett programråd.
Herr talman! Det är klart att man, som fru Mogård säger, kan tänka sig mellanlägen mellan rent statliga och rent privata radiooch TV-företag. Men fru Mogård och hennes parti pläderar för någonting som de kallar frihet i etern och som i realiteten skall betyda fritt fram för privata kommersiella intressen. Om även andra intressen och andra grupperingar kan komma fram inom ramen för en sådan ordning är en sekundär fråga. Det finns fortfarande ingenting i fru Mogårds inlägg som innebär ett avståndstagande från den allmänna bild av det amerikanska systemet, som hon skisserade i sitt anförande. Med herr Wickström är jag så föga oense att jag inte känner något särskilt behov av att fortsätta diskussionen.

Herr talman! Som upphovsman till motionen 802, som behandlas i det betänkande som nu är föremål för riksdagens prövning, vill jag med några korta ord kommentera densamma. Bland de stora och viktiga frågor som har diskuterats tidigare under detta betänkande intar denna fråga en mycket blygsam plats.

För ljudradiomottagare i motorfordon, som huvudsakligen användes i yrkesmässig trafik, skall särskild avgift erläggas. Sådan avgift skall också erläggas av privatpersoner och företag vilka nyttjar radiomottagare i motorfordon utan att tillhöra hushåll eller företag som erlägger avgift för TV eller radiomottagare. Detta förhållande innebär att en person som är innehavare av taxibil skall erlägga licensavgift dels för ljudradiomottagare hemma i sin bostad, dels — till skillnad från andra medborgare — för den radio som han har inmonterad i sin taxibil. Motiveringen härför torde vara att radion skall betraktas som en service gentemot de passagerare han betjänar. I verkligheten är det väl så att taxiföraren i största utsträckning använder sin i bilen monterade ljudradiomottagare för eget bruk vid tillfällen då han nödgas sitta i bilen och vänta på att få någon körning. Det är ostridigt ett stort sällskap och en avkoppling för honom att ha möjlighet att avlyssna radioprogrammet. När han sedan får en körning kopplas i regel radion av för att inte irritera under körningen. Jag anför således i motionen att en taxiförare i största utsträckning använder sin bilradio för eget bruk och därför borde jämställas med privatperson i detta fall. Utskottet har vid behandlingen av motionen anfört att man här stöter på en allmän princip, som det skulle vara svårt att ändra på, och att ett bifall till motionen skulle kunna få icke önskvärda konsekvenser. Därför har utskottet avstyrkt motionen. Herr talman! Jag skall inte ställa något yrkande mot ett på denna punkt enhälligt utskott.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
Vad jag emellertid fäste mig vid i föregående anförande var uttalandet att en taxiförare stänger av radion när han får passagerare. Ja men, hur många gånger har man inte åkt taxi och bett taxiföraren att sätta på radion! Man vill lyssna på någon av programpunkterna, kanske musik. Radion är väl således inte enbart för taxiförarens bruk, utan många passagerare tycker att det är angenämt att lyssna på ett radioprogram när de åker taxi.

Herr talman! Det lär vara en utbredd uppfattning bland kammarens ledamöter att man inte bör hålla några begravningstal över avlivade motioner. Jag skall därför söka begränsa mig, även om jag känner en viss indignation över en del av utskottets ståndpunkter. Utskottet behandlar i detta betänkande bland många andra motioner herr Peterssons i Röstånga och min motion nr 192. Vi har som vår åsikt framhållit att det i dessa tider med kraftiga prishöjningar på de flesta områden inte är rimligt att belasta de redan hårt trängda pensionärerna också med ökade licensavgifter. Vi har påpekat att innehav av radio och TV inte under några förhållanden kan anses utgöra en lyx för våra gamla, som genom ett långt livs arbete har medverkat till att bygga upp dagens välfärdssamhälle och därmed också möjliggjort för svenska folket att kosta på sig två TV-kanaler. I medvetande om att statens finanser för närvarande är svaga har vi velat kompensera det inkomstbortfall, som skulle bli följden av vårt förslags genomförande, genom att tillråda en sänkning av ambitionsgraden för utökning av sändningarna via TV 2-nätet. Nu säger utskottet sig ha förståelse för vårt önskemål att underlätta för pensionärer att hålla sig med radio och TV. Men, säger utskottet, en avgiftsdifferentiering är inte det rätta sättet. Vilket som är det rätta sättet undviker av någon anledning utskottet dock att meddela eller ens antyda. Man motiverar sin ståndpunkt med att det vore svårt att precisera vem som skulle ha avgiftslättnad. Detta finner jag en smula säreget. Det kan väl inte vara någon svårighet att avgöra vem som är pensionär, och det är om dem som vår motion handlar. Herr talman! Jag är fullt på det klara med att det inte går att vinna gehör för våra synpunkter mot ett enhälligt utskott, och därför avstår jag från att yrka bifall till motionen. Men samtidigt måste jag be att till kammarens protokoll få antecknat att jag finner det i hög grad orättvist att påföra våra gamla en avgiftshöjning på bortåt 25 procent.

Herr talman! Av formella skäl vill jag återta det av mig under överläggningen framställda yrkandet och i stället yrka bifall till motionen nr 68.

Herr talman! Vid 1969 års vårriksdag genomfördes beskattningen av jordbrukstraktorer. Beloppen sattes till 200 respektive 300 kronor beroende på traktorns tjänstevikt. Vid höstriksdagen samma år ändrades beslutet, så att beloppen i stället blev 120 respektive 180 kronor per traktor. Under tiden hade man kommit underfund med att första beslutet var för hårt för dessa traktorer. Det finns ett ganska stort antal jordbrukstraktorer. Den senaste statistik jag haft tillgänglig är för 1967. Då var antalet 174 000 och jag skulle tro att det har stigit något under de senaste åren. Med hänsyn till den beskattning som tillämpas skulle beloppet för traktorbeskattningen uppgå till ungefär 27 miljoner kronor. Det finns emellertid många traktorer för både jordbruk, skog, trädgård och fiske som aldrig eller i mycket ringa utsträckning användes till transport på allmän väg. För sådana traktorer synes beskattningen vara ett avsteg från den accepterade principen att vägtrafikbeskattningen skall bygga på fordonens kostnadsansvarighet för de allmänna vägarna. Vi har därför i motion nr 618 återigen hävdat att en särskild skattefri klass bör införas för sådana traktorer som i mycket liten utsträckning användes på allmän väg. Traktorer som inte användes för transport på allmän väg eller vilkas användning för sådana transporter är begränsad till antingen passage av allmän väg eller färd till och från arbetsplats hörande till brukningsenheten bör sålunda enligt vårt förmenande ingå i en särskild skattefri klass. Jag har i den reservation som är fogad till utskottets betänkande anhållit att regeringen måtte framlägga förslag i denna riktning till höstriksdagen, och jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen.
Herr talman!

Hela vår vägtrafikbeskattning bygger på den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen, dvs. att skatten skall utgå i förhållande till vägutnyttjandet. Då kan det inte vara tillfredsställande att man skall behöva betala skatt för traktorer som aldrig eller i mycket ringa omfattning kör på vägarna, t.ex. sådana traktorer som endast används i jordbruksdrift eller för stationärt bruk. Såsom traktorskatten nu är utformad tages emellertid ingen hänsyn härtill. Skatteutskottet har avstyrkt vår motion, men samtidigt har utskottet framhållit att vissa traktorer kan avregistreras, och då upphör även skatteplikten. Men gränsdragningsfrågorna måste i detta fall klarläggas ordentligt, och utskottet lämnar också den upplysningen att motorredskapsutredningen håller på att arbeta med dessa frågor. I likhet med utskottet hoppas jag då att utredningen skall leda till att denna orättvisa beskattning undanröjes, och i avvaktan härpå har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Detta innebär inte att jag accepterar det nuvarande systemet. Men eftersom vi beslutade om och införde denna skatt för relativt kort tid sedan, och då frågan nu ligger under utredning och det är kutym att avvakta utredningars resultat, har jag nu som sagt inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Traktorskatten i sin nuvarande utformning beslöts så sent som vid 1969 års höstriksdag och trädde i kraft den 1 januari 1970. Redan vid 1970 års vårriksdag väcktes en del motioner med samma innebörd som de motioner vi nu behandlar. När riksdagen beslöt om skattens införande 1969 och i samband med behandlingen av 1970 års motioner i ärendet underströk bevillningsutskottet att skatten på traktorer inom jordbruk och skogsbruk är att anse som en kollektiv schablonbeskattning med de fördelar och nackdelar som ett sådant system medför. Utskottet framhöll med utgångspunkt härifrån att ett undantag för vissa traktorer skulle strida mot den principiella uppläggningen av skatten. Skatteutskottet har nu samma uppfattning som bevillningsutskottet gav uttryck åt. Men skatteutskottet skriver dessutom: ”Det bör vidare observeras dels att skatten är avdragsgill vid inkomsttaxeringen, vilket medför att den faktiska skattebelastningen för de vanligaste typerna av lantbrukstraktorer utgör 50 — 60 kr. per år, dels att drivmedlet är obeskattat.” Skatteutskottet har därför inte ansett sig kunna tillstyrka förevarande motioner. Herr talman!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

Herr talman! Ja, visst är traktorskatten avdragsgill i deklarationen, men en traktor är ju inte något lyxåk. Den används uteslutande i jordbruksproduktionen. Det är klart att kostnaderna då skall vara avdragsgilla. Jag vill också slå fast att ju fler pålagor vi lägger på jordbruket, desto högre blir produktionskostnaderna. Därmed blir jordbrukets produkter dyrare och slutligen livsmedlen. Vill vi medverka till att hålla livsmedelskostnaderna på en rimlig nivå, måste vi också vara återhållsamma då det gäller att lägga pålagor på jordbruket.
Herr talman! Jag anförde avdragsmöjligheten för att ytterligare poängtera att den egentliga traktorskatten, som är skäligen låg och som är ett uttryck för en generell kostnad, blir ännu mindre genom att man också får göra detta avdrag.
Herr talman! Bara ett par reflexioner! Herr Engkvist säger att detta är en kollektiv schablonbeskattning. Det må vara hänt att man resonerar så. Men det kan väl ändå inte motivera att traktorer som aldrig används på landsväg skall behöva bli föremål för beskattning? Däremot kan man förstå det om de används där i större eller mindre utsträckning. Herr Engkvist nämnde att den faktiska skatten var 50—60 kronor. Det kanske kan gälla för vissa personer. Men för människor som har låga inkomster blir den faktiska skatten mer än 50—60 kronor, därför att de inte har en så hög marginalskatt som 50—60 procent.
Herr talman! Herr Jonasson har ju redan förut givit uttryck för sin belåtenhet med den utredning som nu arbetar och som kommer att ta upp en del av de saker som herr Jonasson berörde i sitt senaste inlägg, bl.a. hur man skall behandla de individuella fall där det kanske finns skäl för en befrielse från skatten.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat civilministern om denne vill ta initiativ till att sådana instruktioner utfärdas, att det blir helt klart för alla myndigheter att könsdiskriminering inte får förekomma utan att endast meriter och kunnande skall vara vägledande vid tillsättning av statliga tjänster. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Att könsdiskriminering inte får förekomma vid tillsättning av statliga tjänster framgår av 28 § regeringsformen. Avseende får enligt detta stadgande fästas endast vid de sökandes förtjänst och skicklighet. Enligt kungörelse angående förbud mot särskiljande av statstjänster i manliga och kvinnliga får statsmyndighet inte utan Kungl. Maj:ts medgivande förbehålla viss statstjänst eller annat allmänt uppdrag för endast män eller endast kvinnor. En erinran om kungörelsen och vad den innebär beträffande utannonsering av tjänster gjordes år 1963 i en skrivelse från dåvarande civildepartementet till övriga statsdepartement. I september 1969 tog jag initiativ till att kungörelsen i sin fullständiga ordalydelse skulle föras in i en årligen utkommande publikation med vidsträckt spridning inom statsförvaltningen. Publikationen, som kallas ”Författningar om statligt reglerade tjänster”, ges ut av statens avtalsverk. Av de ämbetsberättelser som riksdagens ombudsmän avger framgår att ombudsmännen noga följer myndigheternas handlande på detta område och ingriper när så anses påkallat. De statliga myndigheternas efterlevnad av dessa bestämmelser är också föremål för stort intresse i pressen. Det finns enligt min mening inte något fog för den av interpellanten uttalade uppfattningen att de statliga myndigheterna skulle släpa efter det enskilda näringslivet i detta avseende. På det statliga området finns det som jag nyss har nämnt regler för myndigheternas handlande och tillsyn av att reglerna efterföljs. Jag behöver väl härutöver knappast framhålla att det självklart ligger i varje statlig myndighets eget intresse att vid varje tjänstetillsättning välja eller förorda den person som anses bäst kunna fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna. Mitt svar på herr Lothigius” fråga blir därför att några ytterligare instruktioner till de statliga myndigheterna inte behövs för närvarande.

Herr talman! Först och främst ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag vill säga några ord om bakgrunden till frågeställningen. Det är ofta så att vi här i riksdagen tar upp frågor om någonting som har inträffat nu och här på könsdiskrimineringens område. Jag har inte möjlighet att diskutera de fall som av mig har uppmärksammats, men jag har möjligheter att ta upp dessa frågor från mera allmänna utgångspunkter. Det finns, herr talman, all anledning att offentligt betona betydelsen av att man i princip inte gör en åtskillnad mellan könen vid tillsättande av tjänster. Så som jag har funnit underlaget för dessa påståenden vittnar det om att fortfarande den gammaldags synen på förhållandet mellan man och kvinna kvarlever i arbetslivet. När det till på köpet är statens egna verk som reagerar i visst avseende och i visst sammanhang vid tillsättandet av tjänster, haf det gått så pass långt att det verkligen är skäl att ta upp själva frågeställningen på nytt i riksdagen. Det kan misstänkas att det inom det enskilda näringslivet kan inträffa att en kvinna trots bättre kompetens ställs efter män. Men det är inget försvar för staten. När det gäller att bryta mot gamla fördomar måste staten här gå i spetsen för en rättvis och saklig bedömning av de sökandes kvalifikationer vid tjänstetillsättning oberoende av kön. Inom utbildningen, från första början ända upp till den akademiska examen, är jämställdheten könen emellan absolut och skall vara absolut. Så måste det även vara när man tar steget över från studier till förvärvsarbete eller till en ansökan om förvärvsarbete över huvud taget. De fall som jag har uppmärksammat rimmar illa med vad som står i 28 § regeringsformen. Det har under det gångna året 1970 förekommit skarpa inlagor också mot t.ex. uttryckssätt hos ansvariga statstjänstemän som har givit det intrycket att man inom viss statlig verksamhet inte önskar kvinnor. Det har påståtts att könsdiskriminering har förekommit vid valet av experter till kommittéer och utredningar, där kvinnan i sanning, om vi ser det rent allmänt, är väldigt dåligt representerad. Jag tycker att detta ger underlag för en bedömning i viss riktning i dessa frågor. Vissa arbeten — assessorstjänster t.ex. med befattningar inom departementen — sägs vara av den arten att de är svåra att klara av en kvinna med tanke på hem och familj. Dessa påståenden har framförts från departementen, vilket har uppfattats såsom ett bristande intresse för att i större utsträckning tillgodose kvinnans självklara rätt att konkurrera med mannen på lika villkor. Vi har en vice talman, som är kvinna, och vi har statsråd som är kvinnor och det är bra. Men detta räcker inte för att till närmelsevis tillfredsställa jämlikhetstanken. Det handikapp en kvinna kan ha av olika skäl måste av myndigheterna elimineras genom att antalet halvtidstjänster ökas. Jag har gått igenom de olika verkens och departementens syn på denna fråga. Jag erkänner att man där har försökt skapa ett underlag för halvtidstjänster. Men det gäller också att skapa mera passande arbetstider, vilket skulle vara möjligt för många tjänster. På ansvarigt regeringshåll anser man alltså att någon eftersläpning på den statliga sidan jämfört med det enskilda arbetslivet inte föreligger samt att det finns tillfredsställande regler för myndigheternas handlande. Kanske finner jag det ändå anmärkningsvärt att statsrådet inte har svarat att han har sin uppmärksamhet riktad på de här frågorna i stället för att tycka att allting är bra som det är. Det är min förhoppning att de regler, som enligt statsrådet Löfberg finns, kommer att tillämpas så att könsdiskrimineringen verkligen försvinner. Jag roade mig i dag med att titta litet på ett program som har framlagts av kommunstyrelsens i Stockholm kommitté för kvinnofrågor, ett program för jämlikhet mellan kvinnor och män. Där står: Kvinnor och män skall ha samma möjligheter inte bara formellt — det är viktigt — utan även reellt att få alla slag av arbetsuppgifter och att kunna avancera. De formella villkoren är enligt mitt förmenande till stor del tillgodosedda i statsrådets svar; de reella är det däremot inte, mot bakgrunden av händelseutvecklingen. Detta bevisar alltså de verkliga förhållandena. Jag fruktar att när kvinnan kommer i närheten av de femtio åren är hennes avancemangsmöjligheter starkt reducerade jämfört med mannens. Jag vågar säga här att det också finns en ruskig gammaldags föreställning om att en rad arbetsuppgifter inte skulle passa en kvinna. Denna inställning medverkar naturligtvis till att något avancemang för henne ofta inte är möjligt. Herr statsråd, jag erkänner, som jag sade, att det av statsrådets svar synes som om förhållandena vore uppmärksammade formellt, men jag vägrar att erkänna att de är det reellt. Därför, herr statsråd, måste faktiskt denna fråga hållas levande — levande även i Sveriges riksdag — så att den tränger ut utanför departementens gränser.

Herr talman! Herr Lothigius uttalade sig på ett sådant sätt att jag inte kan befria mig från känslan av något slags insinuation, att man ändå inte tillämpar dessa regler och bestämmelser på det sätt som är avsett. Jag har sagt att man gör det, såvitt jag har kunnat undersöka den saken, men det är mycket svårt att diskutera frågan på grundval av de mycket allmänna antydningar som herr Lothigius gör. Han talar exempelvis om att det inte finns något försvar för staten, men vad är det som ligger bakom det påståendet? Bakom det måste då, såvitt jag kan förstå, ligga någon tanke, att staten har handlat fel på något sätt. Herr Lothigius och jag är överens om att någon könsdiskriminering inte skall få förekomma vid tillsättning av statliga tjänster. Det är ju det principiellt viktiga, och därom är vi helt överens; det vill jag än en gång gärna sätta på pränt. Uppgifter i pressen — och jag kan förstå att herr Lothigius har låtit sig förledas av några uppgifter i pressen — kan ibland ge intryck av att gällande föreskrifter om förbud mot könsdiskriminering inte följts. Det kan emellertid senare visa sig att upplysningar om påstådd könsdiskriminering varit ofullständiga eller felaktiga till följd av missuppfattningar eller bristande sakunderlag. Jag vill rent allmänt framhålla det nödvändiga i att man inte okritiskt accepterar uppgifter om könsdiskriminering. Det är nödvändigt att man själv skaffar sig en uppfattning om förhållandena innan man drar några slutsatser om förekomsten av sådan diskriminering inom statsförvaltningen. Den otillräckliga rekryteringen av kvinnor till högre tjänster som herr Lothigius påtalar är i och för sig ett beklagligt faktum, och vi skulle kunna diskutera mycket om vad som ligger bakom det, t.ex. kvinnornas yrkesval och inriktningen av deras utbildning. Jag skall inte ta upp en debatt om detta men jag vill bestämt värja staten från anklagelsen att bakom en sådan rekrytering skulle ligga något slags diskriminering av kvinnorna. Jag vidhåller min uppfattning att myndigheterna för närvarande inte behöver några ytterligare instruktioner om den här saken. Herr Lothigius påpekar att han av mitt svar inte kan finna något som antyder att jag har min uppmärksamhet riktad på dessa saker. Han antyder också något om att jag ser på det hela mycket formellt. Nej, det gör jag inte. I mitt svar talar jag om en konkret åtgärd, som jag själv vidtagit just för att fästa myndigheternas uppmärksamhet på denna mycket allvarliga fråga. Jag skulle kunna peka på flera insatser som vi gör för att ständigt hålla frågan levande.

Herr talman! När jag ställer en sådan här fråga i riksdagen, bygger jag inte underlaget för den kommande diskussionen enbart på pressuppgifter. Nej, jag bygger underlaget på en lång serie gjorda undersökningar. Jag går inte bara igenom de fall som kan ha inträffat utan jag erinrar mig även den allmänna diskussionen som kan ha förts på olika områden. Jag har då enligt min uppfattning kommit fram till att sådana saker inträffat att frågan bör tas upp till diskussion för att bättre kunna belysa den. Därigenom kan man även hjälpa herr statsrådet att föra ut den maning som finns i de kungörelser som är gjorda. Statsrådet säger att de förs ut varje år och jag tycker att detta är en alldeles utomordentlig åtgärd. Jag skulle emellertid vilja ställa följande hypotetiska fråga till herr statsrådet: Om en kvinna har en sådan arbetsuppgift att hon måste ha kontakt med jordbrukare i praktiska frågor — hon är utbildad för uppgiften och måste diskutera sådana problem — är hon då mindre kvalificerad till denna uppgift därför att hon är kvinna? Om en kvinna skulle ha den första kontakten mellan utländska journalister och statliga verk för att informera om vårt land, om företaget Sverige — vi förutsätter att hon äger begåvning, har språkkunskaper och erfarenheter — är hennes möjligheter att fullfölja uppgiften då sämre enbart därför att hon är kvinna? Jag skulle kunna anföra flera exempel. I juridiska tidskrifter diskuteras frågan, och man har där, som jag nämnde, tagit upp de svårigheter som finns för t.ex. en kvinna att kunna arbeta i ett departement. Man har sagt att en kvinna inte är lämplig för departementsarbete, eftersom hon har de eller de hemuppgifterna. Jag ber att få tacka herr statsrådet för det svar jag fått. Jag är beredd att fortsätta att diskutera denna sak.

Herr talman! Bara en kort replik i anslutning till herr Lothigius” två direkta frågor till mig. Han sade att frågorna rörde sig om hypotetiska fall, och det är ju alltid farligt att ge sig in på att besvara sådana. Men jag tycker att de är så självklara att jag inte drar mig för det. Han frågade om en kvinna, som var kvalificerad på jordbruksområdet, skulle betraktas som mindre kvalificerad enbart därför att hon var kvinna. Han pekade också på ett annat fall och frågade, om en kvinna som hade språkkunskaper och vana att ta emot utländska gäster var mindre kvalificerad därför att hon var kvinna, Givetvis inte! Skulle man behandla henne på detta sätt vid en tillsättning av statliga tjänster, gjorde sig den myndighet som agerade på detta sätt vid tillsättningsförfarandet skyldig till tjänstefel. Det är uttryckligen fastslaget i gällande bestämmelser att man inte får förfara på detta sätt vid tillsättningen av tjänster. Jag vill gärna ännu en gång understryka mitt stora intresse för denna fråga och att jag verkligen följer den med den allra största uppmärksamhet — detta vill jag försäkra herr Lothigius.

Herr talman! Jag vill bara säga att jag inte har riktat någon anmärkning mot herr statsrådet. Anmärkningen är riktad mot den kontroversiella syn som förefinns inom olika arbetsgrenar. Anmärkningen kan vara berättigad när det gäller en sådan syn inom näringslivet och inom förvaltningen. Jag har en känsla av att det finns sådana kontroversiella uppfattningar och att det finns personal i chefsställning som kanske inte känner lika djupt för dessa saker som herr statsrådet. Då är det herr statsrådets uppgift att söka rätta till dessa missförhållanden. Jag anser att denna fråga bör levandegöras här i riksdagen någon gång. Frågan har också berörts i motioner både från folkpartiet och från moderata samlingspartiet. Jag hoppas att missförhållandena så småningom skall kunna rättas till. Med detta ber jag att få tacka herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Fru Gradin har frågat utbildningsministern om han uppmärksammat det problem som vuxenstuderande möter i samband med skriftliga prov och om han är beredd medverka till sådana ändringar av gällande bestämmelser att de kan erhålla ledighet i samband med skrivningar. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. När det gäller tjänstledighet för tjänstemän inom den statligt reglerade sektorn måste man skilja mellan frågan om möjlighet att erhålla tjänstledighet och frågan om vilka avlöningsförmåner som skall utgå under beviljad tjänstledighet. De avtalsbestämmelser som fru Gradin tar till utgångspunkt för sin interpellation — dvs. bestämmelserna om lön med B-avdrag under fem examenseller tentamensdagar av ett och samma kalenderår och lön med C-avdrag i övrigt — rör uteslutande frågan om avlöning när tjänstledighet har erhållits och reglerar alltså inte frågan om möjligheterna att få tjänstledighet. Frågan om en tjänsteman skall beviljas tjänstledighet — vilken fråga inte får regleras i avtal — prövas i allmänhet av vederbörande myndighet i varje särskilt fall. Kungl. Maj:t har emellertid i cirkulär, 1970:388, om tjänstledighet med C-avdrag, m.m. meddelat vissa normer för att åstadkomma en enhetlig praxis hos myndigheterna bl.a. när det gäller tjänstledighet för studier. Enligt cirkuläret bör ansökningar om sådan tjänstledighet behandlas välvilligt med hänsyn till samhällets intresse av att understödja fortsatta studier. Mot denna bakgrund får det förutsättas att myndigheterna ställer sig positiva vid behandlingen av ansökningar om sådan tjänstledighet för vuxenstuderande som avses i interpellationen. Frågan om avlöning under tjänstledighet hör till avtalsområdet. Det ankommer således på de avtalsslutande parterna att reglera frågan om vilka avlöningsförmåner som skall utgå i fall då tjänstledighet beviljas för olika ändamål. Jag går därför inte in på frågan om ändring bör ske i avtalsbestämmelserna.

Herr talman! Jag kan hålla med fru Gradin om att förhållandena ändrats väsentligt sedan de gamla studentskrivningarnas tid — och det var kanske framför allt de som låg till grund för den åberopade bestämmel sen, 198 AST. I och med att vuxenutbildningen byggs ut — och riksdagen har ju uttalat sig för en sådan utbyggnad — kommer säkerligen kraven på en ändring i 19 § AST att växa i styrka. Det är jag övertygad om. Men detta — jag understryker det än en gång — är en förhandlingsfråga. Orsaken till att jag spårade in på det var närmast att fru Gradin i sitt interpellationssvar hade utgått från denna paragraf, och det var ett genomgående önskemål i interpellationen att denna paragraf borde ändrats i anledning av den nya utvecklingen. Möjligheterna att ändra 19 § AST är alltså, som fru Gradin här själv understryker, en förhandlingsfråga, som vi inte skall ta upp här i riksdagen. Beträffande myndigheternas beslut om tjänstledighet — och i sin replik framhöll fru Gradin att det egentligen var den frågan hon avsåg — förhåller det sig så att Kungl. Maj:t inte i detalj kan reglera den saken. Också det insåg fru Gradin. Myndigheterna har ju ansvar för verksamheten och måste från den utgångspunkten bedöma möjligheterna att bevilja tjänstledigheten. Vad vi kan göra från regeringen är att rekommendera myndigheterna att generöst behandla framför allt tjänstledighetsansökningar som har sin grund i viljan till fortsatta studier, till vuxenstudier. Detta, fru Gradin, är precis vad vi har gjort, och det var det jag underströk i mitt interpellationssvar.

De nya bestämmelserna ger alltså möjlighet till tjänstledighet i högst 1095 dagar under loppet av tio på varandra följande år för studier. Om synnerliga skäl föreligger, får detta antal överskridas. Jag tycker alltså, fru Gradin, att vi är alldeles överens om att fortsätta att verka för att de statsanställda skall få möjligheter till studier — på den punkten råder inga delade meningar mellan fru Gradin och mig — och denna vilja har understrukits så sent som 1970 i det nämnda cirkuläret. Jag tycker inte att det nu finns anledning till den ytterligare översyn som fru Gradin talar om.

Herr talman! Frågan om postlådornas placering vid tomtgränserna har medfört problem för många villaoch egnahemsägare. Problemen har varit av skiftande slag, men de allvarligaste problemen har uppstått vid längre eller kortare bortavaro från hemmet. Frågan om postverkets service på detta område har tidigare förts på tal, men några reella åtgärder har inte vidtagits. Frågan har återigen aktualiserats från många håll och framför allt då från de stora tätorternas egnahemsoch villaägareföreningar. En viss oro förekommer med anledning av att inga åtgärder vidtagits i detta avseende. Stor oro råder också beträffande aviserade planer på rationalisering av postdistributionen på andra områden. Det råder oklarhet om även höghusområdena i en framtid kan komma att drabbas av likartade problem som villaoch egnahemsägarnas. Detta blir fallet om man genomför systemet med att placera postlådor i fastigheternas entréer istället för att distribuera post i dörrarnas brevinkast. Med hänvisning till det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få ställa följande frågor: Kan statsrådet redogöra för vilka åtgärder som planeras eller förutskickas i avseende på ändrad postdistribution i höghus?

Meddelandet att två av våra kammarkamrater, Arvid Enarsson och Lars Larsson i Lotorp, lämnat oss fyller oss alla med sorg. Arvid Enarsson bevistade i år sin tionde riksdag. Efter att tidigare ha varit verksam inom bevillningsutskottet och bankoutskottet var han vid sitt frånfälle ledamot av finansutskottet och suppleant i skatteutskottet och lönedelegationen. Speciellt intresserade han sig för skattefrågor och skogsfrågor. Redan från unga år innehade han kommunala förtroendeuppdrag, och han tillhörde under många år landstinget. Arvid Enarssons handlande präglades av saklighet och gott omdöme, hans personliga uppträdande av anspråkslöshet och vänlighet. Lars Larsson i Lotorp bevistade i år sin sextonde riksdag. Han var vid sin bortgång ordförande i socialförsäkringsutskottet och vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation. Under en lång följd av år har han gjort värdefulla insatser som ordförande eller ledamot i statliga utredningar. Han var en av våra förnämsta experter på socialförsäkringens område och beträffande studiesociala frågor. Lars Larssons omfattande sakkunskap var en stor tillgång för arbetet i utskott och kammare. Vi sörjer över att det inte blev honom förunnat att fullfölja de uppgifter för vilka han var så sällsynt väl skickad. Framför allt minns vi honom emellertid som en i ordets djupaste mening god kamrat, vars hjälpsamhet och generositet inte tycktes känna några gränser. Under den svåra sjukdom som nu blivit honom övermäktig visade han en livsvilja och själsstyrka som imponerade. Våra bortgångna kamrater Arvid Enarsson och Lars Larsson lämnar ett stort tomrum i vår krets. Vi betygar vår aktning för deras livsgärning och lyser frid över deras minne.

Herr talman! Till punkten 5 i näringsutskottets betänkande nr 13 har fogats en reservation som bygger på en motion, nr 1069, där det begärs en höjning av anslaget till kursverksamhet vid statens institut för företagsutveckling med 300 000 kronor utöver vad departementschefen har föreslagit. Statens institut för företagsutveckling bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Antalet kursdeltagare per år är omkring 20 000, antalet kurstyper ca 250 och det totala kursantalet omkring 1 000. Den genomsnittliga kurslängden är omkring 35 timmar. Omkring två tredjedelar av deltagarna beräknas komma från mindre och medelstor industri, men andelen för de mindre företagen minskar termin för termin. Denna minskning synes ha ett direkt samband med successivt genomförda avgiftshöjningar. Två tredjedelar av finansieringen bestrides av kursavgifterna. Enligt Kungl. Maj:ts instruktion skall SIFU i första hand främja de mindre och medelstora företagens utveckling genom utbildning, rådgivning, provning och konsultation. Den helt dominerande verksamhetsgrenen är emellertid kurssidan. I motsats till all annan samhällelig utbildning och den kursverksamhet som bedrivs av studieförbunden m.fl. har staten genom institutet satsat allt mindre och mindre på yrkesfortbildningen. SIFU-kurserna betraktas av statsmakterna som en investering avsedd att öka företagens lönsamhet, en åtgärd som följaktligen bör bekostas av företagen själva. Statsrådet Wickman sade i statsverkspropositionen 1970, bilaga 15,s. 39, att institutets självfinansieringsgrad skall ytterligare ökas. Högst besynnerligt, enligt min mening! Kommer inte den tekniska, ekonomiska och naturvetenskapliga akademiska utbildningen näringslivet till godo då? Eller skall regeringen i första hand satsa på dem som redan nu har en bra utbildning? Vi är alla överens här i riksdagen att vi vill öka jämlikheten även inom utbildningens område och minska klyftorna. Är det enligt regeringens uppfattning mera angeläget att folk får lära sig porslinsmålning, flamsk vävnad och engelska på studieförbunden än försöka fortbilda sig inom sitt eget yrke? Den kraftiga satsningen på folkbildning och kraven på ökade kursavgifter på SIFU genom ökad självfinansiering skulle kunna tyda på detta. Självfallet har jag ingenting emot att man satsar på en ökad folkbildning, men jag tycker att det anslag som SIFU får för ren yrkesutbildning är alltför litet i förhållande till vad som satsas på folkbildningen. Det stora flertalet av kursdeltagarna på SIFU är personer som endast har en sexårig folkskola bakom sig plus någon form av yrkesutbildning, och de flesta av dessa kommer till institutets kurser på eget initiativ. För dessa människor är institutets kursavgifter, ca 100 kronor per dag, en tung post, och ofta medför en kursvecka ett bortfall av arbetsinkomst. Att de mindre och medelstora företagen också börjar dra sig för att skicka folk till SIFU-kurser är helt naturligt. För storindustrin spelar kursavgifterna ingen större roll. Den har råd att betala, och det kommer allt fler från det hållet på SIFU:s kurser för varje år som går. Och vilka personer väljer då företagen till kurserna? Naturligtvis de bäst utbildade, de välkammade och välanpassade. Jag har precis samma uppfattning som fackföreningsrörelsen i denna fråga, som med rätta kritiserar den nuvarande vuxenutbildningen i vårt land som i hög grad ett tillskott för dem som redan har ett bättre utbildningsläge. Därför måste vikten läggas vid att ta vara på den näringspolitiska och näringsinriktade utbildningen. Om det inte sker en ökad satsning på yrkesinriktade kurser med en vettig kursavgift, kommer fler och fler av de mindre företagen att få avstå från att skicka folk till SIFU:s kurser. Yrkesskolans integration i den gymnasiala skolan kommer att medföra att den skolmässiga utbildningen oftast blir tvåårig och att yrkesteknik och dylika ämnen får mindre antal undervisningstimmar än tidigare, medan antalet timmar för allmänna ämnen kommer att öka både absolut och relativt. Detta i kombination med den ökande tekniska specialiseringen inom näringslivet torde komma att medföra stora problem för de mindre företagen, som ofta saknar möjligheter att ordna en systematisk inskolning, färdigutbildning och fortbildning för de personer som kommer från de yrkesutbildande linjerna i framtiden. Genom höga kursavgifter hindrar man sedan de mindre företagens utveckling i utbildningshänseende — detta måste väl bli konsekvensen av de höga avgifter som nu tillämpas på SIFU.

Det står, såvitt jag kan bedöma, helt i strid med den målsättning man skall ha för SIFU, nämligen att i första hand stödja kursverksamheten för personal hos de mindre och medelstora företagen. Utskottet är inte berett att tillstyrka vår framställning utan yrkar avslag med hänvisning till den kommerskollegieutredning som väntas lägga fram förslag under 1971. Utskottet ger ingen antydan om någon form av lättnader vad gäller kursavgifter. Statsutskottet sade förra året i sitt utlåtande att man fann det angeläget att kursavgifterna skulle hållas på en rimlig nivå. Vi reservanter anser inte att det är rimligt att en arbetstagare eller en mindre företagare skall betala en kursavgift på 100 kronor per dag, samtidigt som han får ett stort inkomstbortfall. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1 vid punkten

Herr talman! Låt mig erinra om att den utbildningsorganisation som vi talar om, institutet för företagsutveckling, är en relativt ny institution. Den har i stora stycken ännu inte funnit sin form. Därför anser sig utskottsmajoriteten kunna tillstyrka propositionens förslag, som dock innebär en ökning med 100 000 kronor. Frågor rörande det här institutet behandlas för närvarande i två olika utredningar, nämligen kommerskollegieutredningen och delegationen för den mindre och medelstora företagsamheten. Jag kan i långa stycken hålla med herr Andersson i Örebro i hans motivering för att det behövs ökad utbildning även för företagsledarna inom den mindre industrin. Det har dock skett en tämligen god förstärkning här, och det är också en fråga om att denna institution skall hitta sina former och komma in på vad som skall vara dess huvuduppgift. I vissa avseenden är det kanske inte helt klart med det.

Herr talman! Den höjning som utskottets ordförande ansåg vara rimlig låg alltså på 100 000 kronor. Som jag tidigare sade och som bestyrks av den statistik SIFU har omfattade SIFU:s kursverksamhet 20 000 personer. En höjning på 100 000 kronor blir inte så särskilt mycket till varje kursdeltagare. På SIFU:s kurser, som ofta har ungefär samma målsättning som de arbetsmarknadskurser som bedrivs och som är kostnadsfria, har SIFU alltså att ta ut en avgift på ca 100 kronor per dag. Höjningen av anslaget med 100 000 kronor i år stimulerar inte till ett ökat deltagande från den mindre och medelstora företagsamheten.

Herr talman! Jag skall inte bestrida herr Anderssons i Örebro uppgift att det i vissa fall kan utgå en avgift på upp till 100 kronor per dag; det kan säkerligen ha hänt vid vissa speciella kurser. Det är dock inte regel att det är så dyra kurser. Jag vill påpeka att SIFU i de allra flesta län åtnjuter anslag från landstinget för den här verksamheten. Situationen är inte mer alarmerande än att man kan invänta förslag från de två utredningarna. Det är dock en höjning med 100 000 kronor, och det är fråga om en relativt ny verksamhet. Det gäller även för SIFU att finna sin form. Jag yrkar därför fortfarande bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Av den kursbok som SIFU har framgår det klart att den genomsnittliga kostnaden ligger på ca 100 kronor per dag.

Herr talman! Såsom framgår av detta utskottsbetänkande innebär industriministerns nu föreliggande förslag en komplettering av 1970 års riksdags beslut om exportfrämjande åtgärder för TEKO-industrin. Det föreslås bl.a. att statliga bidrag för omställningsfrämjande åtgärder om 7,5 miljoner kronor för en treårsperiod ställs till förfogande för företag som önskar vidtaga översyn av sin sortimentsoch fusionspolitik samt göra en organisatorisk uppbyggnad men som saknar personella resurser härför. Det är den väsentliga innebörden i vad departementschefen föreslår. Det anförs att särskild inriktning skall ske på företagens behov av specialisering samt utredning av lämpligheten av samarbete med andra tillverkare.

Departementschefen har i stora delar — ja, i de flesta — samma syn som TEKO-utredningen på målsättningen. Han delar även TEKO-utredningens syn på vilka undersökningar som erfordras i sammanhanget, utom på en enda punkt, nämligen när det gäller marknadsundersökningar. Såvitt jag kan förstå, herr talman, måste departementschefens ställningstagande på denna punkt vara ganska förvånande. Jag kan inte begripa varför man tagit undan en så pass väsentlig del som marknadsundersökningar. Jag har sagt vid andra tillfällen, bl.a. i samband med utskottsbehandlingen, att det förefaller vara en lapsus. Det är uppenbarligen inte fråga om okunnighet — den största kompetens präglar nämligen TEKO-utredningens undersökningar och förslag och även departementets förslag i de här sammanhangen — och inte heller om något missgynnande av den mindre TEKO-industrin från herr Wickmans sida; det vet jag från hans åtgärder i andra sammanhang. Följaktligen måste det såvitt jag kan förstå vara något slags lapsus. Om den mindre industrin har vi talat många gånger från den här talarstolen, och vi får väl anledning att göra det även i fortsättningen. Emellertid har den mindre industrin framför allt i TEKO-branschen visat en osedvanlig motståndskraft. Vi har gång efter annan under de senaste decennierna upplevt s.k. TEKO-kriser, och när man har sammanfattat resultaten av dessa kriser har det visat sig att just de mindre och medelstora textiloch konfektionsindustrierna har varit förvånansvärt motståndskraftiga. De har alltså varit och är fortfarande i högsta grad värda att satsa på. Jag tror för övrigt att man kan konstatera — och expertisen har väl gjort det — att strukturen just i den här speciella industribranschen är sådan att den mycket väl lämpar sig för mindre och medelstora industrier. TEKO-utredningen hade föreslagit marknadsundersökningar som lämpliga åtgärder i det här sammanhanget. Jag vill notera, herr talman, att inte en enda remissinstans har gjort någon invändning emot TEKO-utredningens förslag just på den punkten. Och i raden av remissinstanser återfinnes de allra mest sakkunniga och kompetenta på det här området, och de har som sagt inte uttryckt någon negativ inställning utan tvärtom tillstyrkt att marknadsundersökningar kommer med. Departementschefen anger två huvudmotiv för det aktuella stödet, dels specialiseringsmotivet, dels att man skall försöka initiera samarbete med andra tillverkare. I båda fallen utgör marknadsundersökningar i vårt moderna näringsliv en förutsättning för meningsfulla satsningar. Om bidragen inte får användas, som departementschefen här säger, för just marknadsundersökningar, blir det dessutom — vilket jag har varit inne på tidigare — en diskriminering av mindre företag, och det kan inte vara det som herr Wickman har varit ute efter. För att nå de av departementschefen angivna två huvudmålen, specialisering och samarbete med andra företag, måste man — och det har TEKO-utredningen och även herr Wickman angivit som en grundläggande åtgärd — ta till en mycket viktig sak, nämligen en sortimentsöversyn. Om jag minns rätt understryker herr Wickman åtminstone två eller tre gånger vikten av just sortimentsöversyner. Om marknadsundersökningar nu lämnas utanför, försvåras i varje fall för de mindre företagen mycket påtagligt möjligheterna att göra de nödvändiga sortimentsöversynerna. Anledningen till det är att de här mindre företagen mycket ofta saknar egna resurser för att skaffa de marknadsdata som erfordras för en så omfattande åtgärd som en förändring av sortimentspolitiken i alla fall är. Jag vill i det här sammanhanget understryka vikten av att man gång efter annan för att hålla sig å jour med utvecklingen och för att kunna vara konkurrenskraftig gör just en förändring av sortimentspolitiken, och jag betonar det väsentliga i departementschefens förslag just på den punkten. Men när man skall göra en sådan förändring får man notera att kostnaderna för en marknadsundersökning inte i första hand står i proportion till företagens storlek utan till marknadens storlek. De mindre företagen har därför redan från början ett handikapp, som skulle förstoras ytterligare om de större företagen helt kunde få koncentrera sina egna resurser på marknadsundersökningar och sedan få de åtgärder, som av de gjorda marknadsundersökningarna påvisas vara nödvändiga, finansierade med statligt stöd. Den sannolika konsekvensen av departementschefens förslag på denna punkt är då helt enkelt att för att företag på ett effektivt och meningsfullt sätt skall kunna tillgodogöra sig det statliga stödet krävs först en egen insats av sådan storleksordning som mindre företag inte orkar med. Därför blir det ganska meningslöst ur deras synpunkt, och de blir, som jag här har sagt, diskriminerade. Departementschefen anför i huvudsak ett enda motiv för att marknadsundersökningar skall undantas. Han säger att stöd till marknadsundersökningar redan utgår — för undersökningar av exportmarknaden. Men, herr talman, det är ju bara 17 procent av TEKO-industrins samlade exportvärde som går på export, och dessutom är det bara ett fåtal storföretag som exporterar. De mindre företagen i dessa branscher är med mycket få undantag icke inriktade på export utan på hemmamarknaden. Förutsättningen för att flera företag skall kunna gå ut på exportmarknaden — vilket var inriktningen för det tidigare stora stödet till dessa branscher — är att de blir starka även på hemmamarknaden. Det är en slutsats och en iakttagelse som gäller strängt taget samtliga industribranscher — med några få, ganska intressanta undantag. För att man skall bli verkligt stark på export måste man faktiskt ha en stark ställning på hemmaplan, annars får man så småningom sämre exportmöjligheter. Detta gäller speciellt TEKO-industrin, som jag har varit inne på tidigare. Det är en särskild struktur i just den branschen. Den är, som vi alla vet, mycket starkt inriktad på hemmapubliken. För att man skall bli stark på hemmamarknaden krävs det bl.a., som vi har talat om här, specialisering och samarbete med andra företag.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

Herr talman! Vi har här i landet en benägenhet att främst uppmärksamma produktionens problem, medan marknadsföringen ägnas mycket mindre intresse. Ett exempel på detta ger t.o.m. en så kvalificerad produkt som långtidsutredningen. Där har frågan om att få till stånd en nödvändig exportökning gjorts till en fråga om investeringskapital och arbetskraft. I en värld där utbudet av varor är överflödande är emellertid inte första uppgiften att producera ännu mera varor, utan det är att veta var man har rimlig utsikt att sälja. Man måste skapa sig en uppfattning om nya tendenser på marknaderna, vad kunder och konkurrenter tycker och tänker. I en av våra affärstidskrifter togs dessa synpunkter upp just i veckan. En av dem som intervjuades var generaldirektören Fehrm i styrelsen för teknisk utveckling. Jag har med mig tidskriften här, och jag citerar efter honom: ”Vi måste investera i produktutveckling, i marknadskunnande, i organisatoriskt och administrativt know-how. Titta på textilindustrin. De finländska och italienska framgångarna kan inte förklaras enbart genom att hänvisa till ländernas interna kostnadsläge. De beror också på att länderna haft ett större marknadskunnande, en bättre design, att de förstått vad marknaden vill ha.” På den punkten är det naturligtvis så, som här sades nyss, att för de stora företagen är det möjligt att själva genomföra sådana undersök jande åtgärder för textiloch-konfektionsindustrierna ningar. Resultaten har också visat sig: en del av våra textilindustrier har med framgång kunnat hävda sig på exportmarknaden och med framgång kunnat möta utländsk export också här hemma. Men för de mindre företagen är detta en ekonomisk omöjlighet. Skall man nu söka stöda dem för att bereda dem fortsatta existensmöjligheter, så bör man inte undandra dem möjligheterna att använda statsbidrag också för marknadsundersökningar. Detta är det resonemang som ligger bakom reservationen. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till denna.

Herr talman! Låt mig helt kort få erinra om att det här förslaget egentligen innebär en komplettering till 1970 års beslut om exportfrämjande program för textiloch konfektionsindustrin. Det gäller alltså att följa upp ett tidigare beslut av riksdagen. Det är väsentligt att man håller detta i minnet när man diskuterar de här frågorna. De pengar som här ställs till förfogande är av stor betydelse för industrin. Men man bör hålla i minnet att propositionen i allt väsentligt bygger på ett förslag från TEKO-utredningen och att man där har sett det så, att dessa pengar i första hand skulle användas för saker som inte hörde ihop med företagens normala handlande. Det talas om att de skall gå till initiala satsningar på nya exportmarknader, utbildningsinsatser av engångskaraktär och organisatorisk anpassning till den nya marknadsstrukturen. Beloppet är inte större än att om man splittrar det på alltför många åtgärder blir det stora svårigheter att få pengarna att egentligen göra någon nytta. Jag är övertygad om att behovet av organisatoriska åtgärder inom den här industrin är så stort, att om man också försöker få in nya aktiviteter blir det fråga om att splittra resurserna och därför få sämre effekt. Herr Sjönell sade — och det står också i reservationen — att det i stort sett är bara den större industrin som är exportör här, varför detta är något slags bestraffningsmetod för den mindre industrin. Det visar sig dess värre, såväl om man ser på SIFU som om man undersöker exportprogrammet vid kommerskollegium, att det ingalunda är bara storindustrin som har dessa fördelar. Det finns både stora och små exportörer, och inte minst skall man komma ihåg att den mindre industrin är i mycket stor utsträckning underleverantör till den större industrin. Det är sålunda inte helt riktigt när man i reservationen åberopar att det egentligen är fråga om åtgärder som bara gäller den större industrin. Jag vill också påpeka att det finns pengar till förfogande på annat håll. Det särskilda exportfrämjande programmet har vi antagit tidigare, och därigenom har man möjligheter att få pengar också till dessa åtgärder, även om utrymmet naturligtvis är rätt begränsat. Vidare sade herr Sjönell att ”det har sagts under utskottsbehandlingen” att det måste vara en lapsus i departementet att det har kommit att se ut på det här sättet. Ja, den som har sagt det är herr Sjönell, och han vet väl bäst själv vad han avsåg. Jag vill konstatera att det här inte alls ger belägg för att det är fråga om en lapsus — i annan mån än att det är en lapsus från herr Sjönells sida att påstå detta. Departementet har avsett precis vad som skrivs att man skulle åstadkomma. Det är alltså fråga om att följa upp en åtgärd som har varit av stor betydelse för industrin och försöka fortsätta att använda resurserna på ett vettigt sätt i stället för att splittra dem på alltför många åtgärder. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Av vad herr Svanberg nu har sagt skulle man kunna dra åtskilliga slutsatser och hålla ett längre anförande samt göra en del kommentarer beträffande herr Svanbergs kunskaper på området. Men jag skall avstå från detta — jag skall bara ta upp ett par punkter. Herr Svanberg säger att förslaget avser att följa upp exportprogrammet. Ja, visst är det så — det är ingen som har bestritt den saken. Men det avser uppenbarligen åtgärder för att stärka företagen på hemmaplan, så att de i fortsättningen bl.a. skall kunna gå ut på exportmarknaden och bli effektiva där. Vidare sade herr Svanberg att mitt förslag bygger på TEKO-utredningens förslag, och såvitt jag förstår använde han det som ett argument mot vad jag föreslagit. Men, herr Svanberg, i mitt tidigare anförande konstaterade jag ju det mycket intressanta och märkliga att TEKO-utredningen har föreslagit just marknadsundersökningar. Jag vill visst inte underkänna TEKO-utredningens kapacitet och kompetens, och det tror jag inte att herr Svanberg vill heller. Jag sade också att en rad remissinstanser, bl.a. LO, har konstaterat att TEKO-utredningens förslag är riktiga. Där har man inte kommit med några invändningar och velat undanta marknadsundersökningar. Men sedan kom herr Svanberg med det mest förvånansvärda i sitt resonemang, då han sade att man får se upp så att man inte splittrar sig på för många åtgärder. Då vill jag fråga: Vad är målsättningen? Om man vill åstadkomma ett effektivt resultat, herr Svanberg, då skall man ta med det väsentligaste instrumentet i sammanhanget, nämligen marknadsundersökningar. Är det att splittra sig på många olika åtgärder att ta med det väsentligaste instrumentet, marknadsundersökningarna? Det är en fullkomligt obegriplig argumentation. Herr Svanberg sade också att det finns stora och små exportörer, och visst är det så. Men de små i TEKO-industrin är inte att tala om i exportsammanhang. Dem kan man möjligen ta med som undantag vilka bekräftar regeln att det är de stora som dominerar. Herr Svanberg sade också att det finns underleverantörer. Javisst, och det finns det också i många andra branscher. Men jag förutsätter att även TEKO-industrins underleverantörer måste bli effektiva för att kunna betjäna de stora industrierna, och för att bli effektiva behöver de bl.a. stödet av ingående marknadsundersökningar. Sedan har jag aldrig påstått att detta är en lapsus av utskottet, utan jag sade tydligt och klart att det var jag som sagt i utskottet att det måste vara en lapsus. Jag förutsatte nämligen och sade det också, att herr Wickman inte är ute efter att diskriminera småindustrier och mindre företag. Det har han icke gjort och tänker säkert inte att göra det heller. Här kan det möjligen vara fråga om en lapsus från herr Svanbergs sida när det gäller att höra upp, men det kan jag inte rå för.

Herr talman! Jag måste säga att jag är väldigt litet imponerad av herr Sjönells oerhörda kunskaper på detta område. Det är möjligt att han har dem, men i så fall har han inte någon ordentlig bruksanvisning för hur han skall använda dem. Det är som sagt möjligt att de finns där. Sedan talade herr Sjönell om att underkänna TEKO-utredningen, Men om en utredning föreslår en mängd åtgärder och man sedan inom en begränsad resursram tar en del av de åtgärderna, inte alla, är det då att underkänna utredningen? Herr Sjönells påstående att detta är den absolut viktigaste åtgärden får stå för hans egen räkning. Jag tycker att han skall ha rätt att tycka så. Vidare sade herr Sjönell att de små företagen inte är att räkna med i detta sammanhang, men jag tyckte att herr Sjönell själv medgav att de är att räkna med. Vad sedan frågan om lapsus eller inte lapsus angår kanske det var klädsamt av herr Sjönell att, som han gjorde i sitt första anförande, säga att det har sagts i utskottet och därvid mena att detta ”det” var han själv. Det är möjligt att herr Sjönell inte är något ”det”, men han sade faktiskt så. Och det var herr Sjönell som talade om en lapsus, inte från utskottets utan från departementets sida, och det var det jag svarade på och sade att här är inte någon lapsus begången, utan det ligger en tanke bakom. Huruvida det ligger någon tanke bakom det som herr Sjönell här anförde är däremot mera svårt att klara ut.

Herr talman! Jag skall bara i all korthet beröra en annan punkt som behandlas i detta utskottsbetänkande. I motionen 1081 har jag tillsammans med några ledamöter från moderata samlingspartiet tagit upp en hel del problem som skapar svårigheter inom det svenska näringslivet i allmänhet och som påverkar våra möjligheter att konkurrera med omvärlden. Det avsnitt av motionen som har behandlats i punkten 9 i näringsutskottets betänkande nr 13 ger mig anledning att göra ett uttalande beträffande försörjningsberedskapen i fråga om vissa varor. Det är ju allmänt bekant att situationen i fråga om försörjningsberedskapen på flera områden börjar bli allvarlig. Vi har därför menat att nämnden för ekonomisk försvarsberedskap bör få i uppdrag att klarlägga läget; jag skulle tro att den redan har gjort det. Nu skall det ju tillsättas en utredning som skall ta upp dessa problem. Det finns emellertid en risk att den kan komma att bli alltför långvarig. Jag tror nog att riksnämnden vet rätt väl hur läget är, och därför borde det redovisas, och sedan borde man vara beredd att vidta åtgärder. Min mening är att man torde kunna åstadkomma mycket genom att den statliga upphandlingen i större utsträckning förlades till vårt eget land. Detta har stor betydelse ur beredskapsoch försvarssynpunkt. Vi tar ut vissa företag och förklarar dem vara s.k. K-industrier, vilket betyder att de skall vara färdiga att under ofärdstider stå till det svenska försvarets och folkhushållets förfogande. Men under fredstid lägger man sällan order där, utan dessa placeras ofta i alla möjliga olika länder. Ett sådant system kan inte gärna få fortgå alltför länge, när vi nu ligger så illa till när det gäller försörjningsgraden. Därför bör vi redan nu se till att det åstadkommes ett samarbete i större utsträckning mellan vederbörande industrier, vilket förslagsvis lämpligen skulle kunna ske via branschorganisationerna. Detta samarbete bör sikta till att förbättra forskningen på de olika varuområdena för att få fram de artiklar som är bäst lämpade för de olika försvarsåtgärderna. Genom ett sådant kontinuerligt samarbete mellan producenter och t.ex. försvarsorganisationerna kan företagen beredas möjlighet att lägga tillverkningen på för dem lämpliga tider. Därigenom skulle inte bara bättre priser kunna åstadkommas utan även en bättre kvalitet. Kvalitetsbedömningen synes i dag inte vara den allra bästa vid våra upphandlingar. Kvaliteten måste därför få en större plats vid bedömningen av de olika offerterna. I nuvarande arbetsmarknadsläge är det inte svårt att motivera ett dylikt system för vår offentliga upphandling. Den inbördes konkurrensen i landet är ju mycket stark, och den garanterar också goda priser. Jag har inte, herr talman, velat underlåta att framföra dessa synpunkter, då de är av alldeles speciellt stor vikt. De bör därför också tas upp i den utredning som har aviserats.